Fru talman! I onsdags fick vi uppleva hur företrädarna för de ickesolidariska partierna, med landets statsminister i spetsen, förkunnande att genomförandet av försämringar av tryggheten vid sjukdom är en helt nödvändig åtgärd för att avhjälpa landets ekonomiska ohälsa. Snart kommer vi av samma icke-solidariska partier att få höra att människor som mist sina jobb måste nöja sig med försämrad arbetslöshetsersättning, om vi skall kunna återskapa balans i samhällsekonomin. Sjuka, arbetslösa och andra socialt svaga grupper kläms åt, utan att regeringen tycks hysa några större bekymmer för konsekvenserna av den sociala nedrustningen. Men när det gäller att klämma åt de grupper i samhället som antingen in absurdum utnyttjar skattelagstiftningens ofullkomligheter eller genom direkt ekonomisk brottslighet övervältrar bördor på andra samhällsmedborgare, då är den borgerliga reformviljan svag och ofta t.o.m. obefintlig. Den ekonomiska brottsligheten förorsakar samhället ett årligt skattebortfall på mellan 14 och 20 miljarder kronor. Den ”svarta ekonomin” beräknas omsätta drygt 30 miljarder kronor årligen. Det är ungefär lika mycket som staten får in i inkomstskatter under ett år. De som ytterst drabbas av detta skattebortfall är naturligtvis alla de som solidariskt uppfyller sina förpliktelser gentemot samhället och därmed också gentemot andra samhällsmedborgare. Allt fler börjar inse att ett effektivare utnyttjande av revisorsfunktionen skulle vara ett viktigt instrument för att motverka ekonomisk brottslighet. Genom att förbättra revisionens kvalitet och stärka revisorns självständighet skulle vi emellertid sannolikt inte bara uppnå en smidigare kontroll av att företagen verkligen betalar in skatter och avgifter. Lika viktigt är att bättre tillvarata revisorernas kunskaper och erfarenheter i syfte att stärka företagens ekonomiska ställning. Detta gäller inte minst småföretagen, där en betydande del av revisionerna utförs av personer med bristfälliga kvalifikationer. I mindre företag saknas över huvud taget ofta den administrativa och ekonomiska kompetens som utgör en absolut förutsättning för en sund företagsutveckling. Regeringens proposition om revisors kompetens bygger i allt väsentligt på socialdemokratiska förslag om hur man skulle kunna förstärka revisorsfunktionen i företagen. Redan för två år sedan föreslog vi att kvalificerad, dvs. auktoriserad eller godkänd, revisor skulle finnas i alla aktiebolag. I dag gäller denna regel enbart för de större aktiebolagen. Som stöd för vår uppfattning åberopade vi bl.a. en undersökning utförd av brottsförebyggande rådet. Föreningen Auktoriserade revisorer konstaterade att tillgången på kvalificerade revisorer redan hösten 1979 var tillräcklig för att snabbt täcka efterfrågan i alla aktiebolag. Två gånger har den borgerliga riksdagsmajoriteten avvisat våra förslag om införande av kvalificerad revisor i samtliga aktiebolag. Men sedan kommerskollegium — som är tillsynsmyndighet för revisorerna — i en ny undersökning bekräftat vad vi visste redan 1979, har regeringen nu äntligen samlat sig till en lösning som på just denna punkt i allt väsentligt tillmötesgår de socialdemokratiska kraven på en kvalitetsförbättring av företagsrevisionen i de små och medelstora företagen. Att våra krav är väl underbyggda stöds av en rad faktauppgifter. Antalet kvalificerade revisorer stiger med 1000 de närmaste åren, vilket enligt kommerskollegium är en försiktig bedömning. Antalet revisorsassistenter — som i praktiken utför en stor del av de valda revisorernas arbete — kan i dag uppskattas till ca 10 000. Examinationen från våra högskolor är dessutom hög. Ungefär 4 500 har utexaminerats under den senaste tioårsperioden, och f.n. genomgår ca 1 200 personer denna utbildning på högskolenivå. I motion 2441 föreslås dels att övergångstiden skall begränsas till tre år, dels att övergångsbestämmelserna utformas så, att kravet på kvalificerad revisor införs stegvis genom att knytas till storleken på bolagets bundna egna kapital. Enligt vår uppfattning inger det naturligtvis betänkligheter att den femåriga övergångstid som föreslås i propositionen innebär att bidrag från de kvalificerade revisorerna i kampen mot den tilltagande ekonomiska brottsligheten i många mindre bolag kan påräknas i praktiken först våren 1988. Å andra sidan kan man inte bortse från behovet av en rimlig övergångstid för att de revisorer som i dag inte är kvalificerade skall få möjligheter att komplettera sin teoretiska och praktiska utbildning, så att de kan erhålla auktorisation eller godkännande. När vi nu äntligen har fått gehör för vårt huvudkrav på kvalificerad revision i samtliga aktiebolag kan vi således ställa oss bakom regeringsförslaget på den här punkten. Härutöver innehåller propositionen emellertid inte ett enda förslag som är ägnat att stärka revisorernas ställning i företagen. Det under många år framförda kravet från vår sida på opartisk företagsrevision avvisas än en gång av den borgerliga utskottsmajoriteten i synnerligen krystade ordalag. Å ena sidan erkänner man att det är nödvändigt att revisorn intar en självständig ställning gentemot dem för vilka han skall revidera och att principiella invändningar kan riktas mot att revisorn, framför allt i fåmansbolag, i praktiken utses av dem han skall granska. Men sedan kommer snabbt reträtten. Såvitt framgår av gjorda utredningar, säger man, har nuvarande ordning inte inneburit några mer betydande nackdelar när det gäller revisorernas möjligheter att opartiskt granska företagen. Eftersom denna fråga inte har behandlats särskilt i några mer ingående undersökningar, är det onekligen svårt att förstå att de borgerliga partierna inte ens vill lämna det lilla bidrag till kampen mot den ekonomiska brottsligheten, som det innebär att de ställer sig bakom vårt förslag om en översyn av företagsrevisionen. Denna översyn skall då omfatta frågan hur revisorn kan ges en självständigare ställning i förhållande till styrelse, verkställande direktör och bolagsstämma, men det skall också ägnas intresse åt revisorns rapportering, revisionens inriktning, innehåll och omfattning. Också på ett par andra punkter är den borgerliga majoritetens avvisande av socialdemokratiska reformförslag på revisionens område avslöjande. Det gäller bl.a. preskriptionsregeln. Denna innebär i sin nuvarande utformning att kommerskollegium inte kan vidta disciplinär åtgärd i form av varning mot en försumlig revisor, om försummelsen är äldre än två år. Regeln tillämpas med stöd av en kammarrättsdom från 1975, en dom som f. ö. inte var enig. Bestämmelserna om revisors disciplinära ansvar är i övrigt nästan ordagrant hämtade från reglerna om advokaters ansvar för fel och försummelser. Att som utskottsmajoriteten gör, dels motivera kommerskollegiets handlingssätt med en sju år gammal oenig kammarrättsdom, dels jämföra revisorernas ställning i detta avseende inte med advokater utan med sjukhusanställda och andra offentligt anställda, förefaller i sanning mycket långsökt. De disciplinära ärenden som inkommer och prövas av kommerskollegium består till stor del av skatteärenden. Dessa är oftast äldre än två år. I praktiken innebär alltså dagens ordning att de flesta disciplinära ärenden hos kommerskollegium — nämligen det alltmer ökande antalet skatteärenden — ägnas stora utredningsresurser, utan att det leder till några berättigade disciplinära ingripanden från kollegiets sida. Detta förhållande bör föranleda en översyn av kollegiets handläggning av disciplinära ärenden. Det får nämligen från juridisk synpunkt anses synnerligen anmärkningsvärt att kommerskollegium prövar preskriberade ärenden. Någon preskriptionsregel för revisors försumligheter bör lika litet som för advokaters del tillämpas av kommerskollegium. Revisors granskning av företagets räkenskaper och ledningens förvaltning har bl.a. till syfte att ge borgenärer, anställda, samhället och aktieägarna en rättvis bild av företagets ekonomiska ställning och resultat. I granskningen ingår bl.a. att tillse att företaget sköter sina åligganden gentemot samhället genom inbetalning av skatter och avgifter. Anmärkningar av allvarligare slag mot företaget skall i särskilt angivna fall anges i revisionsberättelsen. Enligt vår uppfattning är det lika rimligt att revisorn antecknar att företaget fullgjort sina skyldigheter enligt skatteoch uppbördsförordningen. Inte minst mot bakgrund av den oroväckande utvecklingen när det gäller restförda skatter och avgifter talar mycket starka skäl för en sådan ordning, som ju inte i praktiken innebär någon utvidgning av revisorns granskningsskyldigheter. Vad jag har anfört beträffande preskriptionstid i disciplinära ärenden samt anmärkning i revisionsberättelsen bör ingå i den allmänna översyn av företagsrevisionen som jag tidigare talat om. Även om vi inte reserverat oss till förmån för förslaget i motion 2441 om revisorns upplysningsskyldighet i samband med misstanke om brottslig gärning, finns det skäl att påpeka att den ändring i rättegångsbalken som innebär att den tidigare inskränkningen i vittnesplikten för bl.a. revisorer undanröjts ingalunda betyder att revisorerna regelmässigt hörs under förundersökning. Så sker endast när synnerliga skäl föreligger. Att revisor hörs som vittne förekommer således nästan uteslutande i de fall åtal väckts och domstolsförhandling inletts. Med hänsyn till behovet av att få fram ett tillräckligt beslutsunderlag för att kunna väcka åtal talar starka skäl för att polis och åklagare kan höra revisor redan under förundersökning och att detta blir huvudregel. Detta kan lämpligen övervägas i samband med en allmän översyn av företagsrevisionen. Fru talman! Jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservationen.

Fru talman! Att Bengt Silfverstrand börjar sitt anförande med att åberopa karensdagarna är något märkligt, och att han dessutom säger att övriga partier i riksdagen är osolidariska vittnar faktiskt om rätt dåligt omdöme.

De nya bestämmelserna föreslås, om de vinner riksdagens gillande, träda i kraft den 1 januari 1983. Beträffande äldre aktiebolag föreslås dock kravet på kvalificerad revisor inträda först efter utgången av år 1987. I betänkandet behandlas tre motioner som väckts med anledning av propositionen och två som väckts under den allmänna motionstiden. Frågan om tillsättande av auktoriserad revisor i alla aktiebolag har under senare år flera gånger prövats av riksdagen och redovisats i lagutskottets betänkanden 1980/81:4, 28 och 33. I betänkande 1980/81:4 anförde utskottet att man borde överväga möjligheten att införa kvalificerad revision i alla aktiebolag. Kommerskollegium fick då i uppdrag av regeringen att göra en undersökning av tillgången på kvalificerade revisorer. Bengt Silfverstrand sade i det sammanhanget att det helt och hållet är socialdemokraternas motion som ligger bakom detta, och enligt hans förmenande fanns det tydligen ingen anledning att från regeringens sida ta initiativ till att bekämpa den ekonomiska brottsligheten och förbättra revisorernas villkor. Så är alltså inte fallet. På grundval av denna undersökning och övriga synpunkter som framkommit föreslås nu i propositionen att alla aktiebolag fr.o.m. den 1 januari 1983 skall ha minst en kvalificerad revisor. Med anledning av ett par enskilda socialdemokratiska motioner har vid lagutskottets betänkande fogats en reservation från socialdemokraterna i utskottet. Den reservationen har ju Bengt Silfverstrand här utförligt redogjort för. I reservationen anför socialdemokraterna att den grundläggande svagheten i företagsrevisionen ligger i det sätt på vilket revisorn utses och entledigas i ett företag. Majoriteten i utskottet anser att vissa principiella invändningar naturligtvis kan riktas mot att revisor utses av dem han skall granska. Detta gäller i synnerhet fåmansbolagen. Brottsförebyggande rådet anser dock att den nuvarande ordningen inte har inneburit några mer betydande nackdelar när det gäller revisorernas möjligheter att opartiskt granska företagen. Det kan också vara svårt att för tillsättande av revisorer hitta andra former som har möjlighet att fungera på ett bra sätt. Ett viktigt inslag att tillvarata är det förtroendefulla samarbete som i dag i allmänhet råder mellan företag och revisorer. Företagsrevisionen har också redan i dag stora befogenheter att motverka ekonomisk brottslighet genom den år 1980 genomförda utvidgningen av revisors uppgiftsskyldighet. Det beslut som i dag kommer att fattas, att kvalificerad revisor skall finnas i alla aktiebolag, kommer med all säkerhet att stärka revisorernas ställning och förbättra företagsrevisionen. Företagsobeståndskommittén har också i sitt slutbetänkande lagt fram vissa förslag om revisorernas verksamhet. Betänkandet är nu föremål för remissbehandling och överväganden inom budgetdepartementet. Vidare behandlas revisorernas uppgifter i vad avser bekämpande av ekonomisk brottslighet i den samrådsgrupp inom regeringskansliet som samordnar regeringens insatser mot den ekonomiska och organiserade brottsligheten. Mellan Föreningen Auktoriserade Revisorer och riksskatteverket pågår också, som Bengt Silfverstrand vet, överläggningar om revisorns roll i skatteoch uppbördssystemet. Utskottets majoritet anser också att ett mer långtgående krav på ett förlängt disciplinansvar för auktoriserad eller godkänd revisor, som socialdemokraterna kräver i sin reservation, ej kan anses vara befogat. Revisorers ställning kan inte jämställas med advokaters. En revisor har sin auktorisation i fem år. Detta är inte fallet för advokatkåren. Handlar en revisor olämpligt eller klandervärt, får han riskera att inte bli godkänd för en ny period. Till sist anför utskottet i sin skrivning att revisorn skall iaktta såväl aktieägarnas som de anställdas, borgenärernas och det allmännas intressen. Detta är en nog så viktig och grannlaga uppgift, och därför är det angeläget att revisorernas ställning och kompetens stärks, som nu sker om riksdagen i dag antar lagutskottets hemställan i dess betänkande 1981/82:38, till vilken jag yrkar bifall i alla delar och därmed avslag på den socialdemokratiska reservationen. Innan jag slutar mitt anförande kanske jag skulle säga att de motioner som väckts från folkpartiets och från moderaternas sida som berör detta ärende ju också har behandlats i utskottet. Motionerna går ut på lättnad i kraven på viss praktisk utbildning för revisorer, och motionerna får ett visst gehör i utskottets betänkande. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan också på den punkten.

Fru talman! Det är alldeles riktigt att det är en klar förbättring att man nu inför bestämmelser om att kvalificerade revisorer skall finnas i samtliga aktiebolag — det har vi inte förnekat. Men detta ger ett mycket begränsat bidrag till kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Man måste vara realist och inse det. Den uppfattningen har faktiskt också vederbörande tillsynsmyndighet. Man noterar t.ex. att brotten i aktiebolag troligen kommer att minska, men man noterar också att revisionen på ett helt annat sätt än i dag måste inriktas på att uppdaga skattebrott. Det är förvånansvärt att Margot Håkansson inte med ett ord nämner detta och knappast heller kommenterar preskriptionstiden. Vi har alltså ett klart belägg för att kommerskollegium i dag med de regler som gäller tvingas syssla med helt meningslösa utredningar, eftersom man har denna korta preskriptionstid. Man kan alltså inte ta itu med de viktiga skattebrotten. Det var just det syftet vi hade. Skall man komma åt den ekonomiska brottsligheten måste man ta itu med skattebrotten. Detta syfte når man inte med regeringsförslaget. Det är djupt beklagligt att majoriteten avvisar våra förslag på dessa punkter.
Fru talman! Jag har faktiskt inga ambitioner att göra Bengt Silfverstrand nöjd med min replik. Bengt Silfverstrand använder sig av dels högt tonläge, dels väldigt mycket osakligheter. Han anser att det enbart är socialdemokraterna som vill bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Så är ju icke fallet, Bengt Silfvestrand. Jag kan också höja rösten i det här fallet. Ni hade regeringsmakten i 44 år före 1976. Varför i all sin dar har inte detta ordnats upp förut? Det har hänt ganska mycket på detta område sedan 1976. Detta är ändå ett viktigt steg för att förbättra revisorernas ställning. Jag betonade i mitt anförande i flera meningar allt det övriga arbete som pågår i olika utredningar för att bekämpa den ekonomiska brottsligheten och stärka revisorernas ställning. Är det enligt Bengt Silvferstrand meningen att revisorerna i första hand skall vara något slags skattefogdar? Lämna mig ett besked på den punkten! I slutet av mitt anförande sade jag också att revisorerna skall betjäna väldigt många olika intressen. Det måste de göra i fortsättningen också.
Fru talman! För att det inte skall bli så ensidigt att bara våra röster skall höras, vill jag komplettera med en annan röst. Chefen för Ackordscentralen, Sven Åvall, tillika ledamot av Revisorsnämnden och kommerskollegium, skriver i senaste numret av tidskriften JUSEK: ”Preskriptionstiden är på tok för kort och frågan är om det är rimligt med preskription för revisorer. För advokater t.ex. finns ingen preskriptionstid, om de bryter mot advokatsamfundets regler.” Jag noterar, Margot Håkanson, att vi har starkt stöd för våra uppfattningar på dessa punkter. Jag konstaterar också att folkpartiets och de andra borgerliga partiernas intresse för att angripa skattebrotten är synnerligen svagt, för att inte säga obefintligt.
Fru talman! Det är fullständigt fel, och jag förstår att Bengt Silfverstrand undviker att svara på min fråga om vad som gjordes före 1976 för att ordna denna fråga. Detta hade kunnat göras för länge sedan. Det måste vara besvärande att det sedan 1976 gjorts mera för att bekämpa den ekonomiska brottsligheten än man gjort tidigare. Ni hade faktiskt ganska många år på er, om man skall vara rättvis.

Fru talman! I vpk-motionen 1981/82:1578 tas den ekonomiska brottsligheten i samhället upp, och en rad åtgärder mot denna brottslighet föreslås. Motivtexten till en rad åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten finns samlade i motion 1578. Med stöd av denna motivtext finns nio yrkanden utlagda i motion 1582. Av dessa yrkanden behandlas yrkande nr 5 i det nu föreliggande betänkandet, nr 38 från lagutskottet. I detta yrkande hemställs att riksdagen som sin mening skall ge till känna vad som i motion nr 1578 anförts om att införa nya regler beträffande revisorsverksamheten. Vad är det då som anförs i motionen och som vi vill ge regeringen till känna? Jo, vi förordar att revisorernas ställning snarast utreds. Vi menar att rådande ordning, där revisor i företag utses av bolaget självt, inte är tillfredsställande. Vi kräver därför att revisor skall utses av ett oberoende organ, t.ex. länsstyrelse. Vi kräver också att kraven på en revisors kvalifikationer skall skärpas så att endast auktoriserade revisorer skall kunna komma i fråga. Det bör också fastläggas i lag att revisor fortlöpande skall kunna utföra s.k. förvaltningsrevision i bolag. Av de krav som jag nu har redogjort för har endast kravet om auktoriserade revisorer i bolag blivit tillgodosett genom utskottsbetänkandet. Vad gäller sättet att utse revisor i bolag avstyrker utskottet bifall till motionsyrkandet. Man menar att frågan ändå är aktualiserad och att det därför inte finns anledning att bifalla motionen och göra någon översyn av företagsrevisionen. På denna punkt står vi emellertid fast vid vår uppfattning. Då vårt krav finns uppföljt i den reservation som är fogad till utskottsbetänkandet har jag bara att också för min del yrka bifall till denna reservation.

Herr talman! John Andersson har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder så att driften vid SAFAC:s verkstad i Dorotea kan fortsätta. Bakgrunden till John Anderssons fråga är att ledningen för den regionala stiftelsen för skyddat arbete i Västerbottens län — SAFAC -— i en intern diskussion med den centrala Stiftelsen Samhällsföretag — beskrivit vissa konsekvenser av ett bland flera alternativ till fördelning av de medel som riksdagen anvisat för nästa budgetår. Diskussionen om fördelningen av medlen är ännu inte avslutad. Skulle den finansiella situationen för Samhällsföretagsgruppen tvinga fram åtgärder av det slag som nämnts i Dorotea ankommer det på den centrala stiftelsen att redovisa dessa för regeringen.

Herr talman! Jag får tacka arbetsmarknadsministern för svaret på min fråga. I Västerbotten har SAFAC 850 anställda, och kraven på att SAFAC skall öka sina åtaganden i länet är mycket stora. Det står ca 1 100 personer i kö för en plats. Nu tvingas SAFAC vidta en rad åtgärder för att infria de krav på bättre resultat som riksdagen och Samhällsföretag ställer på verksamheten. BI. a. 61 synes det som om verkstaden i Dorotea måste stängas, vilket skulle drabba 20-25 anställda.

Detta synsätt bör vara vägledande för regeringens bedömning om Samhällsföretag aktualiserar frågan på nytt.” Detta har också skett, i januari i år, men enligt de uppvaktande var reaktionen från regeringens företrädare ganska kylig. Nu säger arbetsmarknadsministern att om situationen tvingar fram åtgärder av det slag som är aktuellt i Dorotea, ankommer det på den centrala stiftelsen att redovisa dessa för regeringen. Det föranleder två kompletterande frågor från mig: 1. Anser arbetsmarknadsministern att de synpunkter riksdagen gav regeringen till känna i november förra året och i mars i år är vägledande för regeringens bedömning? 2. Om följden av den nu omtalade diskussionen skulle bli en nedläggning av verkstaden i Dorotea, är då arbetsmarknadsministern beredd att vidta de åtgärder som behövs för att rädda verkstaden? Detta är en mycket central fråga.
Herr talman! Först vill jag säga att Samhällsföretag måste, som all annan verksamhet, vara underkastad kravet på en effektiv medelsanvändning. Det har också riksdagen instämt i, men samtidigt sagt att de sociala målen inte skall äventyras. Det har heller inte skett. De som på grund av olika handikapp är anställda i Samhällsföretag kan vara säkra på att få behålla sina arbeten. Antalet anvisade anställda har t.o.m. ökat. Man kan därför säga att Samhällsföretag i den meningen har överträffat de sociala mål som man tidigare har uppnått. När det gäller att ställa skärpta ekonomiska krav på en så känslig verksamhet som den som bedrivs inom Samhällsföretag, som inte kan lösa sina ekonomiska problem genom att avskeda handikappade, har vi naturligtvis, som i alla andra frågor, att rätta oss efter vad riksdagen har sagt. De av riksdagen givna riktlinjerna överensstämmer med dem som regeringen tidigare har redovisat. Det innebär däremot inte att varje del av denna stora organisation behöver fortsätta oförändrad som den i dag är. De ändringar som kan vara nödvändiga för att få en bättre ekonomi har styrelsen för de regionala bolagen eller för Stiftelsen Samhällsföretag att självständigt besluta om. Skulle ändringarna få sådana effekter att de sociala målen kan sägas äventyras, har styrelsen att anmäla detta för regeringen och regeringen att vidta mått och steg för att undvika det. Men där är vi ännu inte. Det som John Andersson åberopar är ett av många räkneexempel på vad som skulle Nr 161
Herr talman! Det är bra att arbetsmarknadsministern poängterar att de Om driften vid sociala målen inte får äventyras och att de handikappade kan vara säkra på SA FAC:s verkstad att få behålla sina arbeten. I diskussionerna om att man eventuellt skulle lägga ned verkstaden i Dorotea har det också talats om att de anställda skulle överföras till andra arbetsställen. Det skulle innebära att dessa människor skulle pendla till andra orter. Jag har tagit reda på att det finns anställda vid verkstaden i Dorotea som skulle få pendlingsavstånd på upp till 18 mil om dagen. Det måste vara en orimlig situation för dessa människor att resa på det sättet till sina jobb.

Herr talman! Får jag först upprepa att de handikappade som i dag är anställda i Samhällsföretag kan vara säkra på att de får fortsätta sin anställning eller, i bästa fall, att de kommer att erbjudas någon annan anställning på den öppna arbetsmarknaden. Stiftelsen Samhällsföretag fick den konstruktion som den i dag har för att Samhällsföretag skulle kunna medges ett självständigt agerande. Det skulle därför vara felaktigt av mig att anlägga några synpunkter på hur delar av Samhällsföretag skall skötas. Men om de konsekvenser som blir följden av de besparingsprogram som regering och riksdag har ålagt Samhällsföretag skulle, enligt Samhällsföretags egen mening, äventyra de sociala målen, har Samhällsföretag att anmäla det för regeringen. Vi får då, som jag förut sade, pröva frågan och vidta de mått och steg som behövs och eventuellt återkomma till riksdagen. Men där är vi, återigen, inte i dag. Det som John Andersson åberopar är en av flera konsekvensberäkningar under alldeles bestämda antaganden.
Herr talman! Jag vill först kommentera detta om möjligheten för de handikappade att komma in på den öppna arbetsmarknaden. Vi har i Dorotea kommun en arbetslöshet som går upp mot 10 26, så möjligheten för de handikappade att komma in på den öppna arbetsmarknaden är väldigt liten. Till sist vill jag ta fasta på de utfästelser som arbetsmarknadsministern ändå gör, att de sociala målen inte skall äventyras. Jag vill bara uttrycka förhoppningen att det även gäller de anställda vid SAFAC:s verkstad i Dorotea.

Herr talman! Curt Boström har frågat mig om jag avser att ta initiativ som gör det möjligt att i år starta byggandet av en ny bro över Pitsundet. I samband med att regeringen för ca en månad sedan beslöt att tidigarelägga statliga byggen för 600 milj.kr. erhöll Norrbottens län drygt 116 milj.kr. till sådana tidigareläggningar, varav drygt 9 milj.kr. avsåg vägoch broinvesteringar. När det gäller den fördelning av beredskapsmedel som Curt Boström nämner i sin fråga så är det inte regeringen som fördelar dessa på län. Efter det att riksdagen har behandlat budgetpropositionen och kompletteringspropositionen och därigenom fastställt anslagsbeloppet för beredskapsarbeten så har arbetsmarknadsstyrelsen att fördela medlen till länsarbetsnämnderna. Beträffande bron över Pitsundet har jag av kommunikationsministern inhämtat att den inte finns upptagen i vägverkets budget för byggande åren 1982-1984, vilket innebär att den f. n. inte kan komma till utförande med ordinarie väganslag. Om de regionala myndigheterna bedömer att ett objekt kan tidigareläggas som beredskapsarbete, måste de se till att objekt prioriteras hos berörd central myndighet, varefter arbetsmarknadsverket gör en bedömning av huruvida objektet av sysselsättningsskäl bör tidigareläggas eller ej. Ett eventuellt utförande av objektet som beredskapsarbete får då ske inom för anslaget befintlig medelsram.

Herr talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Det måste anses som en överflödsgärning att beskriva arbetsmarknadssituationen i Norrbotten för arbetsmarknadsministern — den torde herr Eliasson känna till. Min fråga skulle egentligen ha kunnat gälla precis vilket projekt som helst som kan igångsättas i Norrbotten, därför att vi har en lång rad projekt som skulle kunna skapa ytterligare arbeten om medel anvisades. Det är projekt som skulle kunna ge ytterligare något hundratal människor ett efterlängtat jobb. Att jag har frågat just om Pitsundsbron beror på att det projektet har funnits med som första projekt i ett flertal beredskapsprogram från länsmyndigheterna i Norrbotten under detta år. Därför är jag litet förvånad över arbetsmarknadsministerns skrivning att man från länets sida måste se till att objekten prioriteras hos berörd central myndighet. Just detta projekt har funnits med som första projekt när det gäller vägbyggande. Dessutom konstateras även från vägverkets sida, centralt såväl som regionalt, att just detta projekt har god sysselsättningseffekt när det gäller byggarbetskraften. Jag tog i förra veckan del av en rapport som visade att man i Piteområdet är i ett mycket bekymmersamt läge när det gäller byggarbetskraften, och man väntar att det kommer att försämras åtskilligt under vintern 1982-1983. Om därtill läggs att ca 40 96 av anläggningslastbilarna på orten i dag står utan arbete, inser man att det är ytterst angeläget att få i gång ifrågavarande projekt. Vägverket centralt har i sin skrivning påpekat att det här broprojektet även har industripolitisk betydelse, eftersom det industriområde som är beläget på den halvö som en bro skulle betjäna kan innebära fördelar ur industrilokaliseringssynpunkt. Det är just i det industriområdet som ett eventuellt aluminiumsmältverk skulle lokaliseras. En igångsättning av brobygget i höst ligger rätt i tiden, därför att bygget då skulle vara klart i händelse av att en sådan etablering kommer till stånd. Rent allmänt vill jag gärna säga att det inger oro att prutningar går ut över projekt av den här typen i ett län som Norrbotten. Jag föreställer mig att arbetsmarknadsministern ändå har möjlighet att ta initiativ till att se till att projektet kan komma i gång, och jag har förhoppningen att arbetsmarknadsministern gör en sådan insats, så att medlen finns tillgängliga för projektet i höst.
Herr talman! Det är ju just därför att sysselsättningsläget i Norrbotten är oförändrat bekymmersamt som länet också den här gången har fått lejonparten av anslaget för tidigareläggning av statliga byggen, som regeringen fattade beslut om för en månad sedan. Norrbotten fick då 116 av de 600 miljoner kronorna. Men även om så är fallet, har alla projekt inte kunnat rymmas inom ramen för anslaget. Jag noterar att Curt Boström också säger att frågan kunde har gällt vilket som helst av de projekt som hamnade utanför. Jag skall emellertid gärna tillstå att det här projektet länge var med i våra diskussioner, men vi har i samråd med fackdepartement och myndigheter valt andra byggobjekt, som ansågs ännu bättre uppfylla kraven på att ge sysselsättning under den kommande hösten och vintern. Det är en mängd projekt, varav ett av de större är reparationer av järnvägslinjen vid Älvsbyn och upprustning av Kallax flygplats. Därutöver har vi anslagit ytterligare en dryg miljard kronor till beredskapsarbeten, varigenom Norrbottens län kommer att få ett betydande tillskott. Det står som sagt länsmyndigheten fritt att om man så prioriterar välja att driva det här projektet som beredskapsarbete. Jag vill också erinra Curt Boström om att vi har anslagit 150 miljoner inom en särskild ram för att också kunna tillgodose byggoch anläggningsarbeten i Norrbotten på litet flexiblare premisser. Till sist, herr talman, vill jag säga att jag är alldeles säker på att detta inte var sista gången regeringen diskuterade och beslutade om att tidigarelägga 5 Riksdagens protokoll 1981/82:160-161 statliga investeringar i Norrbotten. Pitsundsbron kommer självfallet att ligga mycket bra till nästa gång det blir fråga om tidigareläggningar.
Herr talman! Projektet som sådant finns med i vägplanerna, och som jag nämnde i mitt tidigare inlägg utgör det faktiskt det projekt som man har bedömt bör komma till stånd först. Den uppfattningen delas också av det centrala vägverket, som har pekat på att projektet kan vara sysselsättningsstimulerande och även ha industripolitisk betydelse. Jag vet inte hur jag skall tolka arbetsmarknadsministerns inlägg, men om jag tolkar det som välvilligt kan jag kanske utgå från att vi till hösten skulle kunna ha pengar för det här projektet. Jag förstod att det var med i diskussionen, men att det tydligen på sista tampen fallit bort. Det skulle alltså kunna innebära att det nu ligger närmast till, när man skall fördela ytterligare medel. Jag hoppas att jag på den punkten har uppfattat arbetsmarknadsministern rätt.

Herr talman! Sven Henricsson har frågat mig om regeringen är beredd att verka för att vissa outbyggda strömmar i Ljungan skall bevaras. De strömmar som Sven Henricsson avser ligger mellan Kyrksjön och sjön Medingen i Ljungan. Älvsträckan omfattas inte av något riksdagsbeslut om att vissa älvar och älvsträckor skall vara undantagna från vattenkraftsutbyggnad. Vattenkraften i strömmarna skall enligt en ansökan som f. n. behandlas i vattendomstolen tas till vara i ett kraftverk benämnt Haverö kraftverk. Regeringen har tidigare förbehållit sig prövningen av frågan om utbyggnaden är tillåtlig enligt vattenlagen. Sedan vattendomstolen har överlämnat ärendet till regeringen kommer detta att remissbehandlas. Ärendet kommer därefter att prövas på sedvanligt sätt.

Herr talman! Jag skall be att få tacka jordbruksministern för svaret på frågan. Under kärnkraftsdebatten framhöll ja-sidan att om det inte blev ja till kärnkraften så skulle våra återstående orörda älvar och älvavsnitt vara i fara. Det blev som bekant ja till kärnkraften, men ändå är återstående älvar och älvavsnitt i fara. Aktuella uttalanden från företrädare för den svenska storfinansen visar att vattenkraftsbolagen ligger i startgroparna med hela raden av färdiga projekt. T. o. m. ett så litet projekt som Haverö strömmar med en uttagbar effekt på 3 000 kW syns vara intressant för börsföretaget Nr 161 KemaNobel, som är innehavare av vattenkraftstillgångar värda över 1,1 Tisdagen den miljarder kronor och väl medvetet om vattenkraften som ”vinstmaskin”. 1 juni 1982 Självfallet är det vinsten det är fråga om. Bra penningplaceringar går för dessa bolag före t.ex. miljöoch naturvårdsintresset. Det är här fråga om att genom att förhindra en byggnation bevara de sista av Ljungans strömmar från förstörelse. Naturtypen i området har enligt naturvårdsverket knappast någon motsvarighet i landet med ”ett strömlandskap som karaktäriseras av vidsträckta, avspolade blockmarker, genom vilka älven rinner i vissa huvudfåror”. Naturvårdsverket vill f. ö. avsätta hela området som naturreservat. Genom ett kraftverksbygge skulle dessutom fisket förstöras, eftersom strömmarna skulle torrläggas. Iett läge där det satsas miljonbelopp på att skapa nya fiskevatten, och då vi dessutom har överproduktion på elenergi, är det horribelt att förstöra en så genuin miljö för att få ut så litet energi som det här är fråga om. Den fråga jag har ställt är ett uttryck för befolkningens oro.

Herr talman! Lennart Brunander har frågat mig om jag är medveten om att den som odlar foderärt och åkerböna och använder dem i sin egen produktion inte får del av stödet till odling av dessa grödor. Lennart Brunander har också frågat vad jag är beredd att göra för att rätta till missförhållandet. Stöd till odling av foderärt och åkerböna lämnas av regleringsföreningen Svensk spannmålshandel. Stödet, som under år 1982 är 21 kr. per 100 kg, lämnas till uppköparen under förutsättning att denne i ett odlingskontrakt garanterar odlaren ett pris som motsvarar det vid leveranstillfället gällande priset på korn med vissa tillägg. Odlare som använder grödorna i sin egen animalieproduktion får således inte något särskilt stöd. Enligt vad jag har erfarit pågår inom Svensk spannmålshandel en utredning för att bl.a. undersöka möjligheterna till att ge även dem som odlar foderärt och åkerböna för inblandning i eget foder del av stödet. Jag anser därför inte att något initiativ från min sida nu är påkallat.

Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret. Stödet till proteinodlingen är mycket viktigt. På det sättet kan vi öka produktionen av proteinfodervaror inom landet. Härigenom minskar vi behovet av import av sådana varor. Vi minskar också den export vi tvingas ha av spannmålsöverskottet. Det är också bra för jordbruket. Reglerna för utbetalning av detta bidrag stimulerar emellertid den enskilde brukaren att sälja skörden för att sedan köpa tillbaka färdigt foder. Detta system är inte särskilt bra, för det ökar kostnaderna i jordbruket. Vi måste anstränga oss för att på allt sätt hålla nere kostnaderna. Det ökar också samhällets energiförbrukning, som det är en angelägen uppgift att hålla nere. Bidrag bör även ges till den som använder ärterna direkt i den egna produktionen. Nu tolkar jag jordbruksministerns svar på det sättet att det kommer att bli en ändring, en efterlängtad ändring skulle jag vilja säga, utan att jordbruksministern för den skull behöver vidta några åtgärder, och då är jag nöjd med svaret.

Herr talman! Bengt Silfverstrand har under hänvisning till bl.a. den allvarliga utvecklingen i Laholmsbukten och i Ringsjön frågat mig vilka åtgärder på kort och lång sikt jag är beredd att vidtaga för att hejda en fortgående försämring av vattenmiljön till följd av övergödning. Vidare har Lars Svensson frågat mig om jag är beredd att ställa resurser till förfogande för att slutföra pågående undersökningar i Laholmsbukten och om jag har övervägt åtgärder för att begränsa skadorna där. Jag besvarar båda frågorna i ett sammanhang. De ekologiska förändringar som under de senaste åren drabbat Laholmsbukten och även stora områden utefter hela västkusten beror på en rad olika samverkande faktorer. Effekter av liknande slag som i västkustvattnen har uppträtt på många andra håll i världshaven. Orsakerna har inte helt kunnat klarläggas. Faktorer som människan inte kan påverka kan vara betydelsefulla i sammanhanget. Samtidigt är det klart att skadeverkningarna kan begränsas genom att utsläppen från mänskliga aktiviteter minskas, dvs. utsläpp från tätorter, industrier och jordbruket. Tillförsel av växtnäringsämnen genom vattenströmmarna från Östersjön genom Kattegatt och Skagerack kan antas vara av stor betydelse. Nedfall från luften och rent klimatiska förhållanden är två andra viktiga faktorer. Undersökningar och forskningsprojekt genomförs för att nå bättre kunskaper om de grundläggande orsakerna till den situation vi befinner oss i. Naturvårdsverket leder arbetet med att identifiera problemen och få fram förslag till åtgärder. I undersökningarna deltar flera olika forskningsinstitutioner, länsstyrelserna m.fl. När det gäller förslag till åtgärder har samarbete inletts med LRF, Kommunförbundet och Industriförbundet. Jag har av naturvårdsverket begärt dels en samlad redovisning av vad man i dag vet om orsakerna till den negativa utvecklingen i västkustvattnen, dels en plan för ett fortsatt och samordnat forskningsoch undersökningsarbete, dels en bedömning av vilka åtgärder som nu kan vidtas. Denna redovisning, som skall lämnas inom den närmaste tiden, bör utgöra en grund för bedömningen av vilka åtgärder som nu är nödvändiga. Vad Ringsjön beträffar arbetar sedan två år en särskild kommitté under länsstyrelsens ledning med att kartlägga orsakerna till den försämrade situationen i sjön. Kommittén samarbetar med bl.a. företrädare för jordbruket. Kommittén har helt nyligen presenterat vissa projekt som man anser angelägna. Ett av dessa projekt är att i samarbete med lantbruksuniversitetet närmare undersöka urlakningen av växtnäringsämnen från kringliggande markområden. Projektet omfattar även förslag till åtgärder för att minska urlakningen. Ett annat projekt är att undersöka hur regleringen av Ringsjön påverkar urlakningen. Även på andra håll i landet finns problem av samma slag som inom västkustområdena och i Ringsjön. Det är angeläget att orsakerna till utvecklingen i Ringsjön och på andra håll klarläggs. Genom de projekt som på olika håll genomförs i det avseende jag här talar om, räknar jag med att få fram ett material som ger ett förbättrat underlag för bedömning av nödvändiga åtgärder.

Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret på min fråga. Med tillfredsställelse noterar jag att jordbruksministern numera också tillmäter jordbrukets odlingsåtgärder en viss betydelse för dessa problem. Annars måste jag nog tillstå att jag tycker att svaret litet för mycket hänvisar till utredningsarbete. Jordbruksministern är säkert väl förtrogen med talesättet ”medan gräset gror, dör kon”. Överfört till detta område skulle man kunna säga: ”Medan algerna växer dör fisken” — och i värsta fall även kreaturen, såsom har skett bl.a. vid Ringsjön. Trots de åtgärder som redan vidtagits kvarstår hoten mot stora havsområden och sjösystem. Ja, problemen har t.o.m. förvärrats. Kraftiga växtplanktonblomningar förekommer från Öresund i söder till Bohuskusten i norr. Mest uppmärksammade har problemen i Laholmsbukten blivit. Planktonblomningarna har lett till direkta störningar i hela kustekosystemet. Den syrebrist som uppstått som en följd av algblomningen börjar bli akut inom allt större havsbottenområden. Bottenfaunan slås ut, och fiskarter som livnär sig på bottendjur försvinner från de syrefattiga områdena. Detta har i sin tur lett till ett stort ekonomiskt bortfall för yrkesfiskarna. Nästan samstämmiga forskarrapporter anger övergödningen, dvs. alltför kraftig tillförsel av växtnäringsämnen, som den viktigaste orsaken till problemen. Enligt en rapport från länsstyrelsen i Kristianstads län står sålunda jordbruket för 65 96 av kväveutsläppen i Laholmsbukten. Också sjöar och vattendrag utsätts för en allt starkare belastning av växtnäringsläckage. Ringsjöarna i Skåne är ett drastiskt exempel på hur en sjömiljö som har oskattbar betydelse för fiske, naturvård, friluftsliv och framför allt vattenförsörjning håller på att växa igen som en direkt följd av övergödning. Bidraget från jordbruket, dvs. utlakning från åkermarken samt förluster i samband med stallgödselhanteringen, svarar enligt rapporter från Ringsjökommittén för upp mot 70 96 av den till Ringsjön förda fosforn. Den 14 maj, dvs. två dagar efter det att jag ställt min fråga till jordbruksministern, tillskrev länsstyrelsen i Malmöhus län jordbruksdepartementet. Man slår bl.a. fast att tillförseln av växtnäring från omgivningen är förödande för sjöns vattenkvalitet och hemställer att jorbruksdepartementet ställer ekonomiska medel till förfogande för genomförande av vissa saneringsprojekt. De synpunkter som framförs i länsstyrelsens brev sammanfaller nästan exakt med förslag framförda av mig och Egon Jacobsson i en motion som inlämnades under den allmänna motionstiden i år, men vilken ilikhet med en motion om situationen i Laholmsbukten och Västerhavet inte ansetts så viktig att den behandlas av årets riksmöte. I brevet om Ringsjön begär länsstyrelsen också medel, närmare bestämt 614 000 kr., för att kunna klara de här projekten. Jag vill be jordbruksministern att precisera sig: Kommer man att få ekonomiska resurser och ekonomiskt stöd från regeringen till Ringsjön och till Laholmsbukten?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

Vid den tidpunkten svarade jordbruksministern att han mycket noggrant följer vad som sker i Laholmsbukten och utgår ifrån att de berörda myndigheterna och andra intressenter skall ställa erforderliga resurser till förfogande för att man skall kunna genomföra de undersökningar som behövs. Jordbruksministern svarade då också att han räknade med att relativt snabbt kunna redovisa resultaten från undersökningar samt lägga fram förslag till åtgärder. Vi har fortfarande inte fått någon redovisning. Det är egentligen skälet till Natt jag tar upp frågan igen. Samtidigt vet jag att det är mycket begränsade undersökningar som kan göras, på grund av de små resurser som den projektgrupp som jobbar med detta har till sitt förfogande. Vi känner till att det på länsstyrelsen i Halland inom naturvårdsenheten f.n. finns tre vakanser. Vi vet om att man inom naturvårdsverket har mycket begränsade resurser att sätta in. Detta gör att den utredning och den undersökning som behöver slutföras ännu inte kunnat göras. Samtidigt vet vi att det här är frågor och problem av den art att betydande fbrskningsinsatser behöver göras. Inte heller på den punkten har man aydelat några resurser. Vi konstaterar att det i årets budget inte finns medel upptagna för denna Nr 161 verksamhet. De resurser som f.n. finns hos berörda myndigheter och Tisdagen den länsstyrelser räcker inte till. 1 juni 1982 Det är alltså precis samma förhållande som det Bengt Silfverstrand tar upp. Det är svårigheter, och man får ingen riktig uppfattning om vad som kommer att kunna ske. Vad kan man vidta för åtgärder? Det är angeläget att man gör någonting — inte bara i forskningshänseende. Också under tiden som forskning pågår måste man vidta åtgärder. Vi känner till att det finns ett fartyg som ägs av Lunds universitet och som f. n. inte används. Det behövs bara att man från jordbruksdepartementets sida ger klarsignal och ställer resurser till förfogande, så kan man påbörja det forskningsarbete som det är så angeläget att få utfört.
Herr talman! Jag har, herr Silfverstrand, alltid tillmätt jordbruket stor betydelse. I fråga om de nu aktuella föroreningarna har jag sagt att jag vägrar att ensidigt utpeka jordbruket som den enda boven i detta drama. Jag hoppas att den utvärdering som naturvårdsverket nu skall göra och som kommer att redovisas till departementet före midsommaren skall ge mig det beslutsunderlag som behövs. Det är fel — det vill jag säga till både Bengt Silfverstrand och Lars Svensson — att påstå att det inte skulle pågå någon forskningsoch undersökningsverksamhet. Det gör det i allra högsta grad. Vid flera av landets högskolor och universitet bedriver man grundläggande forskning för att söka bringa klarhet i det komplicerade samspel som leder fram till algblomning och syrebrist. Programmet för miljökvaliteten bedriver kontinuerlig undersökning av vattenkvaliteten i såväl havet som dess tillflöden. I det internationella marina miljövårdssamarbetet bedrivs inom ramen för bl.a. Helsingfors-, Oslooch Pariskonventionerna samordnad forskningsoch undersökningsverksamhet. Inom Lantbruksuniversitetet förekommer vidare ett stort antal forskningsoch undersökningsprojekt. När jag får utvärderingen ifrån naturvårdsverket får jag också veta vilka ekonomiska resurser som behövs till. Det kan man inte svara på i dag.
Herr talman! Jag har aldrig påstått att det inte pågår forskning och undersökning om de här problemen. Nu är det på det sättet att våra forskare utifrån de rön de har gjort kommit med konkreta förslag. Bl. a. har en forskare — en framstående sådan — påpekat att akutområdet Laholmsbukten med omgivande vatten borde utses tilltestområde för fördjupade studier och direkta insatser. Det förslaget finns medi den av mig åberopade motionen, som bl.a. jag själv och Lars Svensson står bakom. Det vore intressant att höra vad jordbruksministern säger om det konkreta förslaget. Vi har också begärt ett åtgärdsprogram för långsiktig hushållning med flera förslag. Sedan noterar jag att jag inte fick svar på frågan om Ringsjökommittén kan få statliga medel så att man kan fortsätta sin undersökningsverksamhet. Det n förhåller sig nämligen på det sättet att kommittén — om den inte får de medlen — inte har någon möjlighet att fortsätta sitt arbete. Då kommer verkligen Ringsjön att växa igen, och då får de 250 000 människor som i dag har Ringsjön som dricksvattensreservoar sannerligen leta efter något annat. Det kanske vore värdefullt om man talade om var de då skall hämta sitt dricksvatten. Slutligen vill jag notera att undersökningar när det gäller tillsyn av jordbruksfastigheter har pågått sedan 1973. Man konstaterar i de undersökningarna, som gjorts av statens naturvårdsverk, att den totalt tillförda kvävemängden i ett stort antal fall mångdubbelt överstiger vad som behövs med hänsyn till grödorna. Det har också visat sig under tillsynsarbetet att i stort sett vartannat djurhållande jordbruksföretag har otillfredsställande gödseloch ensilagehantering. Hur länge skall man vänta, herr jordbruksminister, innan åtgärder vidtas när det gäller de här akuta problemen?
Herr talman! Det förekommer begränsade undersökningar i Laholmsbukten. Det har skett vissa mätningar under ett och ett halvt år och det har lämnats vissa rapporter, men det har under hela denna tid inte gjorts någon ordentlig utvärdering av dessa rapporter. Jordbruksministern sade själv i december att han räknade med att snabbt få fram förslag till åtgärder, men jag vet inte vilken tidrymd man då skall räkna med. Eftersom länsstyrelserna, som skall handlägga dessa frågor, har små resurser och naturvårdsverket har begränsade resurser, finns ingen möjlighet att lämna slutgiltiga förslag till åtgärder. Under tiden sitter jordbruksministern och väntar på att förslag skall komma fram — samtidigt som det sker ytterligare försämringar i Laholmsbukten. Det är detta vi har reagerat emot. Vi bedömer det som mycket angeläget att undersöka och forska kring vad som är den största anledningen till försämringarna. Men under tiden som detta pågår måste jordbruksministern och naturvårdsverket se till att redan nu sätta in åtgärder för att få stopp på den pågående försämringen av vattnet. Det är därför mycket angeläget att åtgärder vidtas omgående. Man måste avdela resurser speciellt för detta område och också se till att redan nu något görs för att begränsa skadeverkningarna.
Herr talman! Bengt Silfverstrand säger att en forskare har uttalat sig om detta. Det är många forskare som har uttalat sig, och det har de gjort på olika sätt. Vi försöker nu göra en sammanvägning av deras uttalanden för att komma till klarhet. Det här är inget enkelt problem. De berörda fenomenen finns på andra ställen: i Östersjön, runt om i de stora världshaven och exempelvis i landsdelar där man knappast kan påstå att det är kvävet som sannolikt förorsakar förändringarna. Det är ingen lätt uppgift att lösa de här problemen! Vidare kan jag säga att Ringsjön kommer att bedömas som en del av det samlade problemet, och vi kommer att ta ställning till om de nämnda 600 000 kronorna skall anvisas och om det beloppet i så fall är tillräckligt eller om man behöver mer. När den utvärdering som jag talat om är gjord skall vi ta ställning till detta. Jag betraktar inte Ringsjön som ett isolerat fenomen, utan den skall bedömas i samband med de andra frågorna. Lars Svensson säger att en ordentlig utvärdering inte har gjorts. Nej, just det! Det är den som pågår nu och som kommer att redovisas före midsommar. Därmed har vi förhoppningsvis ett bättre material som beslutsunderlag. Lars Svensson kan givetvis klaga över att det tagit lång tid. Men var glad och positiv till att utvärderingen nu kommer att redovisas och att vi får ett beslutsunderlag! Var glad att länsstyrelserna har varit med och är med i arbetet vad gäller utvärderingen.
Herr talman! Jag vet inte hur jag skall tolka jordbruksministern när det gäller Ringsjön. För att kunna genomföra de olika projekt som nu är nödvändiga för att man över huvud taget skall kunna sanera Ringsjön behövs bl.a. - utöver de regionala och kommunala medel som man kan ta fram — just 614 000 kr. från jordbruksdepartementet. Det går alltså inte att genomföra dessa projekt utan statliga medel. Därför kan man rimligen inte avvakta någon ytterligare utvärdering. Jag vill verkligen veta om jordbruksministern kommer att ställa sig bakom de här kraven — uppenbarligen erkänner han problemens räckvidd — eller om man inte skall kunna fortsätta. Det är ändå nödvändigt att vi får den preciseringen. När det gäller havsområdena har dock undersökningar pågått ända sedan 1975. Det går inte att hela tiden bara hänvisa till sammanställningar m.m. På olika konkreta punkter finns det förslag som skulle kunna genomföras nu, bl.a. en ökad kontroll av Västerhavet och parallellt därmed fortsatt utredningsverksamhet.
Herr talman! Jag känner inte någon särskild glädje över att länsstyrelsen i Halland är med. När läget blev akut 1980, tog ju länsstyrelsen i Halland initiativet till bildandet av en grupp, och då medverkade även de centrala myndigheterna. Gruppen fick emellertid inga resurser. Trots att jordbruksministern i december månad förutsatte att de som ingick i gruppen skulle ha resurser till sitt förfogande, har det saknats resurser. Detta måste vara skälet till att det har tagit så lång tid. Det är klart att man kan säga att ett och ett halvt år inte spelar någon roll. Men det gör det, ty innan åtgärderna får effekt, kan det bli en ytterligare försämring. Jag tycker alltså att jordbruksministern inte har levt upp till det löfte som han gav i december 1980. Han har inte heller gjort några försök att förbättra förhållandena för de regionala myndigheterna. De har själva fått ta ansvaret för att någonting blir gjort, men de har inte fått gehör för de framlagda förslagen.
Herr talman! Det sista som Lars Svensson sade är inte med sanningen överensstämmande. Det är ju de centrala myndigheterna som har tagit initiativet till samordningen.
Herr talman! Jag ville bara hänvisa till vad som skedde 1980, när länsstyrelsen i Halland kallade till den första överläggningen, varvid naturvårdsverket ställde upp. Det var då initiativet till de första åtgärderna togs.
Herr talman! Det var ju en helt annan sak. Detta var den första överläggningen i det län som då var aktuellt. Självfallet var det länsstyrelsen som skulle ta det initiativet. Men det var ju inte vad Lars Svensson påstod i ett senare anförande.

Herr talman! Pär Granstedt har frågat mig om jag är beredd att ta initiativ till ett mer effektivt omhändertagande av uttjänta brandvarnare med radioaktiva komponenter. Det stora flertalet av de brandvarnare eller rökdetektorer som försålts i Sverige innehåller radioaktiva ämnen. Innehållet har dock så låg aktivitet att ingen strålning av betydelse från hälsosynpunkt tränger ut till omgivningen vid normal användning. Strålskyddslagen är tillämplig på import av och handel med brandvarnare med radioaktivt innehåll. Statens strålskyddsinstitut har utfärdat föreskrifter bl.a. för brandvarnarnas utförande och märkning. I fråga om hanteringen av kasserade brandvarnare har institutet i utfärdade allmänna råd rekommenderat att de återsänds till leverantören. Det är inte osannolikt att kasserade brandvarnare trots strålskyddsinstitutets rekommendation i vissa fall hamnar bland annat avfall i en sopförbränningsanläggning. Institutet utreder f.n. om det blir några mätbara stråldoser vid förbränning och hur stora dessa doser i så fall blir. Frågan om hanteringen av uttjänta brandvarnare bör ägnas särskild uppmärksamhet. Resultatet av den pågående utredningen bör, enligt min mening, avvaktas, innan en skärpning av gällande regler för hanteringen av kasserade brandvarnare övervägs.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på den fråga som Pär Granstedt har framställt till jordbruksministern. Pär Granstedt är själv inte i tillfälle att ta del av svaret i dag. Svaret är positivt. Det visar att jordbruksministern är väl medveten om att dessa brandvarnare med radioaktiva komponenter kan innebära en viss fara. Så t.ex. kan det radioaktiva ämnet spridas då de skrotas eller bränns upp med hushållsavfall. I svaret hänvisas till den utredning som pågår och som lär kunna redovisas, om jag har fattat det rätt, om ungefär ett par månader. Då skall det bli intressant att ta del av de resultat som utredningen har kommit fram till i detta forskningsprojekt. Sedan 1974 har det importerats inte mindre än ungefär 700 000 av dessa brandvarnare. Enligt uppgift har endast ca 1800 kommit tillbaka till strålskyddsinstitutet. Man kan fundera över om alla dessa brandvarnare fortfarande fungerar eller om folk helt enkelt struntar i att sända tillbaka dem. I det sammanhanget vill jag ställa ett par följdfrågor. Räcker det med en rekommendation? Borde det inte vara en tvingande bestämmelse att man skall sända tillbaka brandvarnare med radioaktiva komponenter? Kan kostnaden vara en bidragande orsak till att de inte sänds tillbaka?
Herr talman! Låt mig erinra om att varje år omkommer 100-150 människor i bostadsbränder i Sverige. Den vanligaste dödsorsaken är inte att man bränns ihjäl utan att man inandas giftiga rökgaser. Brandvarnare kan kontinuerligt registrera dessa rökgaser och avge varningssignaler. Nyttan med joniserade brandvarnare har därför bedömts vara större än strålrisken. Det är anledningen till att strålskyddsinstitutet har godkänt att de som konsumentartikel skall få spridas fritt. Men visst skall vi i detta fall som i andra fall se till att ingenting hamnar på våra avfallstippar som kan ge upphov till skador. Därför finns det anledning att avvakta utredningen innan vi går vidare.
Herr talman! Jag ber att få tacka för det kompletterande svaret. Men eftersom dessa brandvarnare innehåller radioaktiva ämnen, kan man inte låta bli att fundera över vart alla de brandvarnare har tagit vägen som inte har returnerats och om det är lämpligt med bara en rekommendation att lämna tillbaka dem. Jag förstår emellertid att det är lämpligt att avvakta utredningens resultat.

Herr talman! Vår nuvarande namnlag har i många avseenden fungerat väl. Det finns dock inslag som inte stämmer med nutida värderingar. Dessutom innehåller lagen en hel del onödiga spärrar mot namnbyten och bestämmelser som kan verka onödigt byråkratiska. En modernisering har därför framstått som angelägen. Det är önskvärt att namnlagstiftningen bättre än f. n. speglar en modern syn på jämställdhet mellan kvinnor och män. Vidare bör alla barn behandlas lika, oberoende av om föräldrarna är gifta med varandra eller ej. Det var överväganden av det slaget som låg bakom riksdagens begäran år 1971 om en allmän översyn av namnlagen. Det tillsattes också en särskild utredning med denna uppgift. Som bekant har riksdagen därefter visat fortsatt intresse för namnfrågorna. Sedan namnlagsutredningen hade avgett sitt betänkande underströk riksdagen så sent som våren 1981 vikten av att regeringen snarast lade fram ett förslag till ny lagstiftning på grundval av utredningsbetänkandet och de synpunkter som hade kommit fram vid remissbehandlingen. Flertalet av de remissinstanser som yttrade sig över utredningsbetänkandet var positiva till förslagets grundtankar. Propositionen har också i stora drag utformats på grundval av betänkandet. Men vad som framkom vid remissbehandlingen har gjort att utredningsförslaget har modifierats på vissa punkter. Det är med tillfredsställelse som jag noterar att lagutskottets majoritet i allt väsentligt har ställt sig bakom regeringens förslag till en ny namnlag och de principer som bär upp denna. De ändringar som utskottet föreslår ger inte anledning till några invändningar från min sida, även om ändringarna tyvärr medför att lagtexten blir mer krånglig och systemet kanske litet mindre överblickbart än enligt propositionen. Det viktiga — som jag ser det — är att vi nu får en tidsenlig namnlagstiftning som ger uttryck för de värderingar som jag tidigare har berört. Propositionen har som bekant gett upphov till en livlig debatt, där åtskilliga kritiska röster har höjts. Många har betonat värdet av sammanhållningen i en familj eller en släkt och menat att denna sammanhållning skulle kunna äventyras genom de föreslagna reglerna. Enligt min mening finns det ingen grund för sådana farhågor. Jag ansluter mig helhjärtat till uppfattningen att familjesammanhållning och släktgemenskap är av den allra största betydelse i vårt samhälle. Det är också naturligt att de som tillhör en familj eller en släkt vill betona sin samhörighet genom att bära samma efternamn. Detta rubbas inte av de regler som nu föreslås. Den nya lagen bygger liksom den nuvarande på att äktenskapet är den normala samlevnadsformen mellan män och kvinnor. Lagen underlättar också för de berörda att välja det namn som bäst markerar samhörigheten. Jag vill också säga att jag anser att lagstiftaren inte i onödan bör lägga sig i frågor som rör den enskilda människans personliga förhållanden. Den nya namnlagen bygger också på den uppfattningen att samhället med fullt förtroende kan lämna åt den enskilde att — inom vissa gränser — själv avgöra vilket namn som han eller hon vill ha. Utrymme ges således både för att i alla delar behålla ett traditionellt namnskick och för att i rimlig grad beakta nyare värderingar. Lagen bygger alltså inte på att personnummer skall vara till fyllest. Då skulle man inte ha någon namnlag. Det har man t.ex. inte i England, där var och en kan ta det namn han själv önskar. Men syftet med de nya reglerna är just att människorna skall få ett namn med vilket de känner samhörighet. En viktig effekt av den nya lagen är att förfarandet i namnärenden avbyråkratiseras. I betydligt större utsträckning än f. n. kommer förvärv och byte av namn att kunna ske genom en enkel anmälan till pastorsämbetet. Även namnbyte genom ansökan hos patentverket blir enklare. Betydelsefullt är också att vi nu tar ett steg mot större nordisk gemenskap på namnrättens område. Förslaget till ny namnlag överensstämmer i allt väsentligt med de nya regler som tidigare har antagits i Danmark och Norge samt med det förslag som har lagts fram i Finland. Namnförslaget står också i överensstämmelse med strömningarna i Europa på detta område, vilket jag senast haft anledning att konstatera vid den europeiska justitieministerkonferens som i förra veckan hölls i Aten och där det svenska förslaget var föremål för stort intresse. Jag vill, herr talman, avsluta mitt anförande med att på nytt uttrycka min tillfredsställelse med att vi nu står inför antagandet av en ny modern namnlag.

Herr talman! För att lagstiftning skall tjäna sitt syfte måste den vara förankrad hos människorna: Den skall ge uttryck för vad de tycker och känner vara riktigt. Det krävs därför en lyhördhet hos lagstiftaren. Man frågar sig var denna lyhördhet fanns, när justitieministern signerade resultatet av sitt arbete med namnlagen. Bara ett exempel: Enligt en undersökning som utfördes på namnlagsutredningens begäran tyckte 78,2 Io av de tillfrågade att det var mycket önskvärt eller lämpligt att mannen och hustrun i ett äktenskap har samma efternamn. 20,9 26 ansåg det betydelselöst och 0,8 26 ansåg att det var bättre med olika efternamn. Med det resultatet som utgångspunkt — alltså att mindre än 1 20 ansåg det bättre med olika efternamn — bestämde justitieministern sig för att som huvudregel föreslå just detta, nämligen att vardera maken skall behålla det efternamn som han eller hon har. Tala om lyhördhet! Att regeringen i sin proposition verkligen inte lyckats uttrycka någon folkvilja har osedvanligt klart och tydligt framgått under ärendets behandling. Debatten i pressen har, som justitieministern sade, varit livlig och kritiken hård. Man har med rätta talat om namnlagsförvirring och principlöshetens princip osv. Inte ens regeringspartierna har varit nöjda. I flera motioner från centern och folkpartihåll har missnöjet med propositionen vädrats och genomgripande ändringar och t.o.m. avslag begärts. Alldeles osedvanligt många enskilda och organisationer, framför allt kyrkliga, har uttryckt sin oro över förslaget. Man kan då fråga sig: Hur har regeringen kunnat hamna så snett? Namnfrågorna har ju i alla fall först utretts i över sju år och sedan behandlats i regeringskansliet i ett par år. Hur kan då resultatet bli så erbarmligt? Varför vill regeringen ändra på så gott som alla namnregler, öppna alla slussar samt låta människor ta, byta och ta tillbaka namn i nästan obegränsad omfattning? Såvitt jag förstår skyddar sådana regler mest intressen som inte är särskilt skyddsvärda. Mången bedragare måste hälsa de nya möjligheterna att byta identitet med entusiasm. Var är kampen mot den ekonomiska brottsligheten i detta sammanhang? Att sedan justitieministern tröstat de oroliga med att säga att det inte kommer att bli så många namnbyten, eftersom de är besvärliga och medför kostnader för de flesta människor, verkar bara förbryllande. Varför så nya omvälvande regler om justitieministern inte ens själv tror på att de skall komma till någon särskild användning? Nej, jag tror att anledningen till att förslaget blivit så dåligt är att justitieministern stirrat sig blind på i huvudsak två principer som han sedan rätt urskillningslöst följt. Hans största ambition har uppenbarligen varit att tillgodose kraven på jämställdhet, och han har då gått i en fälla som måste ha gillrats av alltför energiska jämställdhetsivrare. Meningar som ”strävandena efter jämställdhet mellan könen bör ha ett avgörande inflytande på reglerna om familjerättsliga namnförvärv” och ”namnrätten framstår som ett av de områden där behovet av ändringar i jämställdhetsfrämjande riktning är särskilt starkt” förekommer talrikt. Det finns väl inte många som vill gå emot jämställdhetssträvanden men att upphöja den principen till så gott som allena saliggörande medför att sakfrågan blir onyanserat och ensidigt bedömd. Det finns många andra hänsyn att ta. Somliga kan t.o.m. väga tyngre, t.ex. hänsynen till barnens bästa. Det är ett misstag att tro att kvinnor i allmänhet är så fixerade vid kraven på jämställdhet att de inte har förmåga att väga in olika andra aspekter. Den andra principen, som enligt min uppfattning överbetonats i propositionen, är möjligheten att identifiera en person genom personnummer. Namnet har inte längre samma betydelse som förr, när det gäller att utmärka en viss person, och slutsatsen i propositionen blir då den att människor bör få mycket stor valfrihet när det gäller att ta och byta namn. Jag tycker att den slutsatsen bygger på missuppfattningen att en persons namn huvudsakligen är till för att identifiera den personen. Men ett namn är ju så mycket mer. Det ger uttryck för en människas personlighet. En människa ger liv, egenskaper och färg åt ett namn. Ett namn kan blomstra just för att man tycker om den personen som bär det. Denna växelverkan mellan namnet och personligheten gör att det är viktigt att en människa får möjlighet att växa in i sitt namn, så att säga ge namnet innehåll. Namnet hjälper på så sätt till att skapa trygghet. Inte minst viktigt är detta när det gäller barnen som i dag ofta lever i otrygghet och känslomässig isolering. Att behöva byta namn och växa in i ett nytt namn och sedan byta igen kan inte befrämja barnets behov av tillit och säkerhet. Men det är inte bara för barnet som ett fast namnbruk är av värde. Också vuxna lägger stor vikt vid det för egen del. Patentoch registreringsverket säger t.ex. i sitt remissvar på namnlagsutredningens förslag följande: ”Patentverket har under sin befattning med namnfrågor fått en god uppfattning om människors inställning till sitt namn. Namnet spelar för många fler människor än man skulle tro en stor roll, många är direkt fixerade vid det. Det kan sägas att alltför stor hänsyn inte skall tagas till de många gånger irrationella ståndpunkter som kommer till uttryck i namnfrågor, men det går inte att blunda för att sådana förekommer. Man kan därför inte utesluta att en utvidgad valfrihet på namnområdet kan leda till konflikter eller störningar i familjerelationerna under en avsevärd tid, kanske intill dess en generationsväxling ägt rum.” Jag tycker alltså att justitieministern inte tagit tillräcklig hänsyn till dessa, låt oss kalla dem irrationella faktorer. Tron på teknikens framsteg har fått gå före omsorgen om människans känslomässiga välbefinnande. Dessutom finns det faktiskt skäl att ifrågasätta själva teknikens tillförlitlighet. Det gör nämligen datainspektionen i sitt remissvar. Datainspektionen säger att frekvensen fel beträffande personnummer i vissa databehandlingssystem har uppskattats till 5 260. Den säkraste identifikationen uppnås alltjämt genom användning av personnummer och namn.

Jag tycker t.ex. att regeringen har bortsett från den betydelse som det gemensamma namnet har för samhörigheten i familjen. Det finns i dag alltför mycket som är ägnat att störa och splittra gemenskapen i en familj. Det är därför lagstiftarens skyldighet att stödja familjen som institution. Det gör man verkligen inte genom att föreslå regler som gör att alla i en familj kan ha olika efternamn. Namngemenskapen är av intresse inte bara för familjen utan också för den släkt som var och en tillhör. Också för dem som inte har särskilt särpräglade namn skänker namngemenskapen inom släkten en känsla av samhörighet. Beträffande vissa namn har vi ju i århundraden haft ett fast namnbruk. Många av dessa namn tillhör vår historia. Låt oss inte göra oss ännu mer historielösa än vi redan är! Vi borde vara stolta och glada över våra traditioner, våra seder och bruk. Allt behöver faktiskt inte ändras på. Tyvärr är det så att regeringen genom sitt förslag på ett pietetslöst sätt satt sig över vad känslan för tradition bjuder. Det kanske mest traditionslösa förslaget är det som gäller barns namn. Om föräldrarna inte har gemensamt namn får barnet över huvud taget inte något namn förrän föräldrarna anmält det. Barnet får kanske inte ens något nummer, för det tar väl viss tid att få personnummer. Detta är stötande. Ett barn skall alltid födas till ett namn. Det skall inte vara namnlöst som en sak vilken som helst. Regeringen föreslår vidare att om något namn inte anmäls skall barnet få moderns namn. Uppenbarligen utan större betänkligheter ämnar regeringen ändra på den i så gott som alla länder vedertagna regeln att ett barn får faderns namn. Jag tycker att förslaget är utomordentligt oklokt, framför allt därför att en sådan regel kan komma att gå ut över barnet. Mor och barn har vid barnets födelse en av naturen betingad gemenskap. Det är därför särskilt viktigt att då understryka samhörigheten mellan det lilla barnet och pappan. Att låta barnet födas till faderns namn är ett led i dessa strävanden. Allt som understryker mannens ansvar för barnet och stärker hans intresse för det är till nytta för barnet. Borde inte jämställdhetskraven ha fått stryka på foten för vad hänsynen till barnets bästa kräver? Jag vet att den föreslagna regeln rättfärdigas med att skillnad inte skall göras mellan barn till gifta föräldrar och barn till ogifta. Men det är onekligen ett egendomligt sätt att resonera på. Anser vi inte längre att äktenskapet skall medföra speciella rättsverkningar i olika avseenden? Är vi på väg att i alla hänseenden jämställa äktenskap med samlevnad utan äktenskap? Jag förstår att detta är ett för vidlyftigt ämne att ta upp i dag, men den här propositionen, liksom flera lagförslag under senare år, leder till sådana tankegångar. Jag vill understryka att jag tycker att det är mycket viktigt att vi inte har regler som på något sätt kan diskriminera ett barn för att det är fött av föräldrar som lever i äktenskap eller ett barn för att det är fött av föräldrar som inte är gifta med varandra. Jag tänker t.ex. på olika arvsregler. Men jag tror inte att barn går och jämför med andra barn vem som har en pappas namn, en mammas namn som gift eller som ogift eller föräldrars gemensamma namn. Över huvud taget är nutida barn ointresserade av varandras efternamn. De vet ofta inte alls vilket efternamn deras kamrater har. Någon övergripande rättvisa går ju ändå inte att uppnå, eftersom t.ex. föräldrar som inte är gifta och som därför inte har gemensamt namn inte kan ge barnet ett sådant namn. Detta gäller faktiskt 40 90 av alla barn som föds. Herr talman! Med den här korta genomgången har jag velat ge en bakgrund till varför vi i moderata samlingspartiet inte har kunnat ställa oss bakom förslaget till ny namnlag. Eftersom de av oss påtalade bristerna hänför sig till de principer som varit vägledande för utformningen av de enskilda lagreglerna, är det föga meningsfullt att göra en detaljgranskning av skilda paragrafer. Helheten är, som vi ser det, byggd på felaktiga premisser. Det går därför inte heller att, som utskottet gör, lappa på förslaget. Regeringen bör då få tillbaka sitt illa underbyggda förslag och komma med ett nytt som står i bättre samklang med vad vanliga människor tycker. Vi yrkar således avslag på propositionen i enlighet med vad som anförts i vår reservation. Det innebär alltså bifall till moderatmotionerna samt till vissa folkpartioch centerpartimotioner. Vi ställer oss inte bakom utskottets hemställan i någon del. Som jag tidigare sagt var motviljan mot regeringens förslag utbredd. Också socialdemokraterna, som ju inte har motionerat i ärendet, har velat ändra i förslaget. I utskottet tillsattes därför en arbetsgrupp, och denna har arbetat fram den namnlag som nu redovisas i betänkandet. Jag skall villigt erkänna att utskottets överarbetning i sak medfört förbättringar i förhållande till regeringsförslaget. Men eftersom hela lagen fortfarande bygger på felaktiga avvägningar, tar vi avstånd från den namnlag som nu föreslås. De förändringar som utskottet föreslagit är av både principiell och lagteknisk natur. Omfattningen av ändringarna framgår av bil. 3 till betänkandet. Där kan var och en se att de lagtekniska skillnaderna inte är små. Justitieministern sade också i sitt inledningsanförande att det hade gjort lagtexten betydligt krångligare och mera svåröverskådlig, eller något liknande. Konsekvenserna av dessa ändringar är svåra att överblicka. Vi rör oss här på ett komplicerat område inom civilrätten och med en lagstiftning som berör varje svensk medborgare. Det borde därför vara en självklarhet att lagrådet får granska utskottets ändringsförslag. Till min förvåning röstades en begäran från oss moderater i lagutskottet om lagrådsgranskning ner av utskottets övriga ledamöter, som minuten dessförinnan avstyrkt vår begäran om att behandlingen av ärendet skulle skjutas till hösten. Det förhåller sig så, att detta betänkande tillkommit i alltför stor hast under några hektiska veckor. I lagutskottet har vi förmånen av skicklig kanslipersonal, men en lagstiftning av det slag som det nu är fråga om hör hemmaii regeringskansliet. Skall sådant ske i riksdagen, är det en självklarhet att så omfattande ändringsförslag som det är fråga om skall granskas av lagrådet. Namnfrågan har utretts i ungefär tio år, och nu skall utskottet på några veckor klämma fram en rad nya bestämmelser. Det är så mycket mer beklagligt som vi i lagutskottet inte brukat arbeta på det sättet. Under de år som jag med glädje och tacksamhet fått sitta i lagutskottet har jag vant mig vid att vi över partigränserna förenats i en ambition att inför kammaren lägga fram väl genomtänkta och grundligt genomarbetade förslag. Det är därför med djup besvikelse som jag nödgas konstatera att detta utskott av alla nu lämnar ifrån sig ett hastverk. Jag har redan kontaktats av myndigheter som uttryckt sin förvåning över handläggningen och påvisat inkonsekvenser i ändringsförslaget. Brådskan är desto mer att beklaga som det är svårt att se skälen för den. Det kan väl ändå inte vara så, att avsikten är att snabbt tysta kritiken genom att anta lagen. I vart fall tycker jag att vi illa svarar upp mot det förtroende som vi har fått, om vi i dag röstar igenom denna lag. Låt oss få tid till begrundan, och låt lagrådet granska förslaget! Jag hoppas därför att det skall bli möjligt att i karamaren samla den tredjedel som behövs för att få förslaget återförvisat till utskottet. Jag yrkar alltså, herr talman, i första hand att ärendet återförvisas till utskottet för förnyad handläggning, och skulle det yrkandet inte bifallas yrkar jag bifall till vår reservation, som innebär avslag på hela namnlagen.

Herr talman! Jag vill bara ta upp några synpunkter med anledning av det Inger Lindquist sade. Den främsta grunden till att jag gör det nu är att man, när man lyssnar till Inger Lindquists anförande, får intrycket att det är fråga om en långt mera radikal förändring av namnskyddet än vad det i själva verket är tal om. Redan enligt gällande rätt kan man faktiskt ändra namn i betydande omfattning. Enkelt kanske man skulle kunna uttrycka förslaget så, att det man enligt dagens namnrätt kan göra med en betydande byråkrati, kan man i framtiden göra med en betydligt mindre grad av byråkrati. Vad man vill införa är alltså en något större grad av valfrihet. När man har föreslagit det, har man i högsta grad haft den nämnda sociologiska undersökningen i åtanke. Det är inte alls fråga om att tvinga människor att ändra det namnskick de f. n. har. Man ger större möjligheter åt människor som har en något annan syn än den som hittills varit traditionellt accepterad. Jag känner mig övertygad om att flertalet människor, som hittills, kommer att ta mannens namn när de gifter sig. Det blir ingen större ändring annat än för dem som verkligen åstundar detta. Och de kan, som jag sade, med uppbjudande av en viss byråkratisk färdighet åstadkomma sådana ändringar redan nu. Det är alltså inte något slags tro på tekniken som har varit avgörande. Det är inte datorerna som har styrt det här förslaget. Det är helt enkelt en önskan att ge litet större valfrihet åt människorna. Det är också, faktiskt, en önskan att stödja familjen. Om en man och en kvinna som gifter sig är överens om ett visst namnskick, t.ex. att var och en skall behålla sitt namn eller att de skall ha samma namn, bör man inte lägga sig i det med onödiga byråkratiska bestämmelser. Det är inte heller så, som man kunde få ett intryck av när man lyssnade på Inger Lindquist, att barn i allmänhet kommer att vara namnlösa. Det vanliga kommer att bli att människor har samma namn. Och då får också barnen deras namn. Vad jag slutligen vill säga är, att bestämmelsen om att barnet skall ta moderns namn, om inte föräldrarna kan enas om annat och om de har olika namn, naturligtvis är en regel som kommer att utnyttjas som allra sista utväg och endast i ytterligt få fall. Det vanligaste är helt enkelt, får man hoppas, att föräldrar kan komma överens om vad barnet skall heta. Visst tycker jag att det är av stort värde att man uppnår ett läge där man slipper ha speciella bestämmelser för barn utom äktenskap. Det hör faktiskt inte vårt rättssystem till. Det är barnet det gäller här, inte föräldrarna.
Herr talman! Jag tycker att det är litet lustigt att höra på justitieministern, får jag säga. När justitieministern nu talar verkar det som om de här ändringarna var helt bagatellartade. Det är rätt egendomligt att största delen av svenska folket skulle ha missuppfattat det så. Det är inte bagatellartade förändringar som justitieministern föreslår. Justitieministern är mycket väl medveten om att lag alltid är normbildande. Man kan alltså skriva lag på varierande sätt, man kan t.o.m. sätta paragrafer i olika ordning och därigenom få människor att handla på olika sätt. Namnlagen är i allra högsta grad uppbyggd på det sättet, skulle jag vilja säga. Jag tror alltså att det är helt fel att bagatellisera ändringarna. Då kan man också fråga sig: Skall vi hålla på och utreda så länge och komma med en helt ny lag, om den faktiskt inte innehåller några särskilda ändringar? Jag tycker att justitieministern är ologisk på den här punkten. När det gäller barnets namn säger justitieministern att det inte alls kommer att blisom jag säger, att många barn får moderns namn. Men det är faktiskt så att 40 26 av alla barn som föds har föräldrar som icke är gifta. De kan icke få ett gemensamt namn, utan de får moderns namn. Dessutom kan fadern i och för sig anmäla ett annat namn. Också i de fall där gifta föräldrar inte anmäler något namn får barnen moderns namn. Visst kommer faderns namn att hamna i skymundan. Jag tycker inte att justitieministern har tagit tillräckligt allvarligt på hur viktigt det är för barnet att pappan så mycket som möjligt binds upp till barnet.

Herr talman!

I början av innevarande år användes lagrådsremissen som underlag för intern information, i åtminstone en av partigrupperna här i riksdagen. Inom lagutskottet var vi i förväg på det klara med att förslaget till ny namnlag var av sådan omfattning att det var nödvändigt för utskottet att i sin arbetsplanering särskilt beakta den tid som detta ärende skulle fordra. Dessutom beslutade lagutskottet att inom utskottet tillsätta en särskild beredningsgrupp, bestående av fem ledamöter, med uppgift att detaljgranska propositionen och väga propositionens förslag mot de motioner som avlämnats. Ledamöterna i arbetsgruppen har haft ambitionen att nå fram till en bred politisk enighet, vilket i hög grad gagnar den aktuella sakfrågan. Vidare har gruppen haft till uppgift att ta hänsyn till den kritik och de synpunkter som framförts och i några avsnitt något ändra på propositionen så att reformförslagen skulle kunna få en bredare och djupare förankring hos den breda allmänheten. Ledamöter i beredningsgruppen har lämnat vidareinformation till sina partigrupper, och förslagen har därefter behandlats i lagutskottet vid sammanträden i plenum. Det är endast en sak som i någon mån försvårat arbetet, nämligen att det i motionerna från moderata samlingspartiets företrädare så urskillningslöst yrkas avslag på propositionen i dess helhet. Härigenom har moderata samlingspartiets ledamöter i utskottet i förväg bundits upp. Jag får också göra kammarens ledamöter uppmärksamma på att moderaternas reservation i lagutskottet riktar sig mot propositionen och inte mot utskottets förslag. Jag övergår nu till att utifrån utskottets synpunkter nämna några avsnitt i betänkandet, och då främst de delar i vilka utskottet föreslagit en del förändringar jämfört med propositionens förslag. Det första avsnittet rör makars efternamn. Vad föreslår då utskottet på denna punkt? Utifrån en av propositionens huvudlinjer, nämligen att makarna själva i så stor utsträckning som möjligt skall få bestämma i denna centrala fråga, har utskottet utformat lagtexten på sådant sätt att makarna kan välja mellan namngemenskap och att vardera maken behåller sitt namn. I alternativet med namngemenskap kan de antingen välja kvinnans eller mannens efternamn som sitt gemensamma efternamn. De olika alternativen är likvärdiga. Det skall också tilläggas att efternamn får antas som gemensamt efternamn endast om den vars namn avses lämnat sitt samtycke och namnet inte har förvärvats genom ett tidigare äktenskap. Makarna skall i förväg anmäla sitt beslut till pastorsämbetet eller senast i samband med vigseln. Genom den utformning som lagtexten fått i 9 och 10 §§ i utskottets förslag tillgodoses olika krav som framförts, bl.a. i en motion från centerpartiet och i ett relativt stort antal skrivelser. Utskottets förslag tillgodoser också kraven på jämställdhet mellan kvinnor och män — ett krav som är helt logiskt med tanke på vad riksdagen tidigare anslutit sig till i samband med förslaget till ny giftermålsbalk, nämligen att äktenskapet är en frivillig samlevnadsform mellan två självständiga personer. Man bör också i detta sammanhang erinra sig alla de krav på jämställdhet mellan kvinnor och män som under lång tid framförts av de olika politiska partierna. Genom det nya lagförslaget kommer vi också ifrån den nuvarande namnlagens mycket omständliga regler när makarna önskar att få bära kvinnans efternamn som gemensamt efternamn. Genom de förändringar utskottet föreslår i detta avsnitt borde förslaget nu kunna få en bred anslutning från såväl enskilda som organisationer. Det är också rimligt att göra den bedömningen att lagförslaget väl motsvarar dagens och morgondagens krav. Ett annat avsnitt som i den allmänna debatten tilldragit sig stort intresse är bestämmelserna om barns efternamn. Utskottets förslag är i korthet följande. Utskottet anser det självklart att barn, vars föräldrar har gemensamt efternamn, vid födelsen automatiskt får det namnet. I konsekvens med denna uppfattning tillstyrker utskottet propositionens förslag i denna del. Härutöver har utskottet tillagt en bestämmelse om att i en familj där föräldrarna har olika efternamn, skall helsyskon ha samma efternamn. Detta tillägg finns i lagförslagets 1§, vilken jag hänvisar till. Utskottet har här haft att bedöma krav som framförts såväl i motioner från folkpartiet och centerpartiet som i en rad skrivelser. Utskottet har vid sina överväganden funnit att det föreligger en utbredd uppfattning om att helsyskon bör ha samma efternamn. Utskottet delar denna uppfattning. Utskottet anser vidare att det i denna del är särskilt motiverat att tala om namnstabilitet. Lagförslagets 1 § i övrigt gäller de allmänna reglerna för efternamn för barn, vars föräldrar har olika efternamn. Utskottet anser i likhet med propositionen att det är naturligt att föräldrarna själva får avgöra vilket efternamn barnet skall ha. Härigenom kommer också alla barn att i namnhänseende behandlas lika, oavsett om barnets föräldrar är gifta med varandra eller ej. Principen att alla barn skall behandlas lika har för utskottet varit av stor betydelse, och vi tillstyrker propositionens förslag. Den enda ändring som utskottet föreslår i de allmänna reglerna i 1 § är att föräldrarna skall bestämma barnets efternamn inom en tidsperiod av tre månader i stället för, som föreslås i propositionen, sex månader. Jag vill också något beröra propositionens förslag om mellannamn. Det som i nuvarande namnlag kallas tilläggsnamn föreslås nu få beteckningen I propositionen föreslås regler för mellannamn gällande för makar och för adoptivbarn. Även här tillstyrker utskottet propositionens förslag. Utskottet föreslår dessutom en förändring som är en utvidgning av bestämmelserna för mellannamn. Det gäller möjligheten för barn i övrigt att ta mellannamn. Utskottet framhåller särskilt värdet av namngemenskap inom familjen och den betydelse som användandet av mellannamn kan ha för makar som av olika skäl valt att behålla sina tidigare efternamn. Säkerligen kommer möjligheten att även ge barnen mellannamn att få stor betydelse för dessa föräldrar. Inte minst gäller detta för ogifta sammanboende föräldrar. Eftersom dessa inte kan ta gemensamt efternamn och den ene föräldern inte heller kan ta den andre förälderns namn som mellannamn saknar de i dag möjlighet att båda få namngemenskap med sina barn. Sannolikt kommer även den av utskottet föreslagna ändringen att innebära att en del namnkonflikter i skilsmässofall kan förhindras genom att barnet i stället för att byta namn kan behålla det gamla men använda det andra som mellannamn. Genom att utvidga bestämmelsen om mellannamn har utskottet tillstyrkt en motion från folkpartiet, och, vågar jag påstå, även tillmötesgått en stor opinion som önskat en sådan förändring. Slutligen är det för mig angeläget att redovisa utskottets principiella uppfattning i en fråga som i rätt stor omfattning förekommit i den allmänna debatten kring propositionens förslag. Det gäller möjligheterna att byta förnamn och efternamn. Det har emellanåt hävdats att propositionens förslag skulle kunna leda till att en person helt bytte namnidentitet. Dessa möjligheter skulle då kunna utnyttjas av mindre noggranna personer. Även om detta får sägas vara extrema tolkningar så är det teoretiskt möjligt. Med tanke på det ansvar som bl.a. lagutskottet har för kampen mot den ekonomiska brottsligheten så har naturligtvis lagparagraferna analyserats. Resultatet har blivit att utskottet föreslår olika spärregler i syfte att förhindra byte av namnidentitet. Utskottet bedömer att dessa ändringsförslag har en djup förankring hos det svenska folket och att det i riksdagen råder en allmän uppslutning kring det synsätt som utskottet här ger uttryck för. Av tidsskäl skall jag inte närmare gå in på dessa förslag, utan hänvisar till 31 § i lagförslaget. Andra företrädare för utskottet återkommer i sina anföranden till dessa bestämmelser. Herr talman! Med hänsyn till Inger Lindquists anförande är jag tvungen att säga några ord till. Först tycker jag att det är synd att Inger Lindquists sista anförande här i kammaren blev så onyanserat som det blev i dag. Tidigare brukade inte anförandena från hennes sida ha den karaktären. Jag har anledning att ställa ett par motfrågor till Inger Lindquist. Vad menar moderaterna med namnstabilitet? Är det att barn, vars föräldrar är gifta, automatiskt skall få mannens efternamn? Är det att kvinnan, när hon gifter sig, också automatiskt skall få mannens efternamn? Troligen anser moderaterna detta. De är tydligen inte beredda att ge familjerna en personlig frihet att välja namn. Lagstiftningen måste tydligen enligt deras uppfattning ha tvingande karaktär. Vart har den annars så omtalade personliga friheten tagit vägen? Ser man så till moderaternas arbete i utskottet, finner man att moderaterna inte ens velat pröva möjligheterna till konstruktiva förändringar av propositionens förslag. De fäster inte heller något avseende vid de motioner som företrädare för andra partier har väckt. Dessa motioner får endast en negativ betygssättning, och moderaterna yrkar avslag på motionernas yrkanden. Moderaterna är så fixerade vid sitt yrkande om avslag på propositionen att de glömt fortsättningen. Denna attityd stämmer dåligt överens med den uppgift utskottet har att noggrant granska de förslag som föreläggs utskottet. När utskottets förslag nu ligger på riksdagens bord och kammaren snart skall besluta i frågan är det trots allt min förhoppning att moderaterna, efter det att deras avslagsyrkande fallit, skall rösta med utskottet. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag i dess helhet.

Herr talman! När jag hör Lennart Andersson får jag, och jag förmodar de som lyssnar i kammaren, uppfattningen att vi moderater i utskottet har varit en tung barlast att dra på. Vi har urskillningslöst yrkat avslag. Jag undrar just hur man yrkar avslag nyanserat? Ett avslagsyrkande är väl alltid ett avslagsyrkande. Sedan måste jag tyvärr konstatera att Lennart Andersson inte förstått vad jag har sagt. Jag har nämligen sagt att vi moderater inte kan ställa upp för en lag där viktiga principer saknas. Det är av detta skäl som vi anser det rätt meningslöst att gå in och behandla de olika paragraferna. Man måste alltså först ha en god principiell grund att stå på. Har man inte det, kan man framföra alla möjliga uppslag, och paragraferna kan komma att se ut ungefär hur som helst när det gäller en sådan här fråga. Det är skälet till att vi yrkar avslag på propositionen, vilket jag mycket noga redogjorde för i mitt anförande. Vi anser det icke meningsfullt att gå in i detaljer och säga: Beträffande den bestämmelsen tycker vi si, och beträffande den bestämmelsen tycker vi så. Jag har här dragit upp klara linjer för hur jag anser att en lag skall skrivas. Det var tråkigt att Lennart Andersson sade att det var mitt sista anförande. Det skulle innebära att jag inte får lov att tala mer i denna riksdag, men jag har inte riktigt klart för mig vad han därmed avser. Det är anmärkningsvärt att Lennart Andersson som utskottets ordförande säger: Vi har verkligen noggrant granskat förslaget, och det är moderaterna som har varit tröga och besvärliga. Men, Lennart Andersson, varför hör ni inte lagrådet? Hur kan en ordförande som tycker att utskottet noggrant skall granska ett förslag underlåta att skicka de många ändringsförslagen till lagrådet? T. o. m. justitieministern tillstår ju att det har blivit ”komplicerat” genom vad utskottet säger, och myndigheter har redan kontaktat mig. Jag tycker att det är ytterst anmärkningsvärt att ni underlåter att höra lagrådet.

Herr talman! Varken i moderaternas motioner eller i Inger Lindquists anförande i dag har det kommit fram några klara riktlinjer för hur en proposition i detta ämne skulle utformas för att vinna moderaternas gillande. Både i motionerna och i Inger Lindquists anförande förs det ett allmänt resonemang om namnstabilitet, och man underkänner de allmänna grunderna för propositionen. Men var finns moderaternas riktlinjer för hur en proposition skall se ut? Fortfarande svävar vi i okunnighet om detta. När det sedan gäller remissen till lagrådet vill jag först klargöra följande för kammarens ledamöter. Inom den beredningsgrupp i utskottet som har arbetat med denna fråga, och i utskottet i övrigt, finns det en bred politisk enighet om hur det materiella innehållet skall vara i de avsnitt av propositionen som utskottet anser det vara befogat att göra ändringar i. Sedan utskottsmajoriteten efter ingående diskussioner bestämt det materiella innehållet, har utskottets kansli på ett förtjänstfullt sätt utformat förslaget till lagtext, vilket därefter fått utskottets bifall. Konsekvenserna av de ändringar som utskottet gjort är också fullt möjliga att överblicka. I den situationen är det enligt utskottsmajoritetens uppfattning inte påkallat att företa ytterligare en remiss till lagrådet.

Herr talman! Jag förstår inte att inte Lennart Andersson hör på eller fattar vad jag säger. Här har jag klart och tydligt redogjort för vilka principer som jag tycker skall ligga till grund för en lag. Det är väl det som är det viktiga? På dessa principer bygger vi sedan upp en lag. Det är, som jag ser det, regeringskansliets uppgift att göra det. Enligt de av oss angivna principerna bör ett nytt förslag till namnlag utformas och överlämnas till riksdagen. Det är inte meningsfullt att jag står här och går igenom varenda paragraf. Dessutom sväljer man ibland, som Lennart Andersson mycket väl vet, en paragraf trots att man kanske inte tycker så mycket om den, just därför att man godtar principerna. Man så att säga tar och ger i utskottet. Så har vi faktiskt arbetat hittills. Jag hoppas att jag nu har gjort detta klart för Lennart Andersson. Det är inte några lösa, fluffiga ord som jag står här och säger, utan detta är allvarliga, fasta principer, som vi från moderata samlingspartiet anser skall ligga till grund för en ny namnlag. Beträffande lagrådet säger Lennart Andersson att man i utskottet har nått politisk enighet och därför tycker att man inte behöver skicka detta lagförslag till lagrådet. Det var en ytterst egendomlig slutsats — på grund av att man är politiskt enig skulle man inte låta lagrådet granska lagtexter. Det står mycket ordentligt i regeringsformen vad det är lagrådet skall granska. Om fullständig enighet råder i denna kammare skall man väl ändå skicka lagförslaget till lagrådet. Jag måste säga att jag inte förstår hur ni vågar stifta en sådan lag. Den kommer att medföra komplikationer — det är mängder av myndigheter som skall tillämpa den. Har ni tänkt igenom allt? Det var faktiskt så, att efter det att vi hade slutjusterat betänkandet kom utskottskansliet — som jag redan i mitt anförande sade är mycket duktigt — fram till att man hade missat en sak, där man måste ändra i lagen. Det är självklart att man gör så, om man i all hast skall klämma fram lagar på ett område som är utomordentligt komplicerat och svåröverblickbart. Ni skall få se hur det kommer att bli när myndigheterna står villrådiga och inte vet vad de skall göra. Ta mitt råd: Begrunda denna lag! Skicka tillbaka den till utskottet!

Herr talman! I moderaternas särskilda yttrande i utskottets betänkande står det att man inte kan överblicka konsekvenserna av de ändringar i propositionen som utskottet har föreslagit och att ändringsförslagen därför borde remitteras till lagrådet. Från majoritetens sida hävdar vi att vi kan överblicka konsekvenserna av de ändringar vi har gjort — de är inte större än så. Kansliet har, som jag sagt, på ett förtjänstfullt sätt utformat lagtexten, och jag tror inte heller att Inger Lindquist i dag kan anföra någon kritik mot denna utformning av själva lagtexten. Vad Inger Lindquist i dag har svårt för är att instämma i det sakliga innehållet. Fortfarande saknar vi moderaternas riktlinjer för en ny proposition. Inger Lindquist har i sitt anförande här i dag underkänt två punkter som propositionen är byggd på. För det första är det frågan om jämställdhet mellan kvinnor och män. Inger Lindquist hävdar att den frågan inte är lika aktuell i dag som den varit under 1970-talet. För det andra säger hon att propositionsförfattarna har tagit alltför stor hänsyn till datatekniken och personnummer. Justitieministern har i sitt anförande svarat att det inte alls är så att de här punkterna har spelat så stor roll som Inger Lindquist vill göra gällande. Vad Inger Lindquist har gjort är att underkänna de två punkterna, men att tala om några nya grunder som moderaterna anser att en proposition skall utformas utifrån har hon inte gjort. Nej, herr talman, jag tror att frågan är så enkel som att moderata samlingspartiets riksdagsgrupp är så splittrad i den här frågan att det inte har varit möjligt för dem att få fram några konstruktiva förslag. Det enda de har kunnat enas om är ett avslag på propositionen.